Herr talman! Håkan Bergman har frågat mig vilka insatser jag och regeringen gör för att möta den växande arbetslösheten i Sverige. Han har vidare frågat mig vilka åtgärder som utformas för Örebro län mot bakgrund av de olika slag som arbetsmarknaden där drabbats av. Enligt vårens arbetskraftsundersökningar från SCB ser vi ingen ökning av arbetslösheten. Sysselsättningen har fortsatt att öka under första kvartalet, om än i minskad takt. Med tanke på det ekonomiska läget i vår omvärld är utvecklingen med andra ord förvånansvärt positiv, men jag är långt ifrån nöjd. Arbetslösheten ligger fortsatt på en hög nivå. Även med ett produktivt näringsliv och väl skötta statsfinanser påverkas vi av den svaga konjunkturen i delar av vår omvärld. En minskad efterfrågan i Europa riskerar att slå hårt mot ett litet exportberoende land som Sverige. Det är ingenting som vi rår över, men vi måste förhålla oss till det. Vi har därför stora utmaningar framför oss. När många länder i Europa måste spara har Sverige i stället utrymme i statsfinanserna för att vidta kraftfulla insatser. I budgetpropositionen 2012 kunde därför regeringen lägga fram ett arbetsmarknadspaket som innehöll både strukturella åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten och temporära insatser för att möta en ökad arbetslöshet. Ytterligare 8 miljarder kronor satsas på den aktiva arbetsmarknadspolitiken under kommande år. Det handlar till exempel om arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, fler arbetsförmedlare och förstärkt anställningsstöd. Jag vill ge några exempel på dessa åtgärder som vidtagits för att svara på Håkan Bergmans första fråga. Under 2012 har Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser ökats med 1,2 miljarder kronor för att kunna ge bättre stöd till de arbetslösa. Aktiviteten och kvaliteten i jobb och utvecklingsgarantin höjs genom ökade förmedlingsresurser och ett effektivare arbetssätt. Deltagarna kommer därför i större utsträckning att kunna få aktiva insatser, vilket leder till ett ökat utflöde till arbete och utbildning. Vidare utvecklas Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter, vilket också väntas gynna garantideltagarna och förbättra möjligheterna att ordna fram bra praktikplatser. En arbetsgivare som anställer en person med ett nystartsjobb får en ekonomisk kompensation motsvarande nästan halva lönekostnaden. Enligt en utvärdering gjord av Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering bidrar nystartsjobb till att förkorta arbetslöshetstiderna. Regeringen har också öppnat upp för fler äldre att få nystartsjobb genom en förlängning av villkor med kortare kvalifikationstid. Personer som har fyllt 55 år kan kvalificera sig för nystartsjobb redan efter sex månader, i stället för efter tolv månader. Vi ser i dagsläget totalt över 40 000 i nystartsjobb. När det gäller Håkan Bergmans fråga om vilka åtgärder som utformas för Örebro län är svaret följande: Det är såklart olyckligt och beklagligt att drabbas av varsel. Om varslen realiseras som uppsägningar kan det innebära en ökad utmaning för Arbetsförmedlingen på regional nivå. Det ingår dock i Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar att använda tilldelade resurser för att hjälpa personer som blivit arbetslösa eller varslats om uppsägning. Detta kan man göra inom ramen för den tidigare nämnda utökningen av arbetsmarknadspolitiken, exempelvis de satsningar som görs på arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Arbetslinjen är därmed underbyggd av en aktiv arbetsmarknadspolitik som jag ständigt vill utveckla. Då Håkan Bergman, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Eva-Lena Jansson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret på Håkan Bergmans interpellation. När jag läser arbetsmarknadsministerns svar känner jag en liten oro. Jag kan läsa: "Enligt vårens arbetskraftsundersökningar från SCB ser vi ingen ökning av arbetslösheten." Men det är det Håkan Bergman försöker peka på i sin interpellation. Det är 14 000 fler arbetslösa än för ett år sedan. Det motsvarar 8,2 procent av den registrerade arbetskraften. Håkan Bergman nämner i sin interpellation att 199 000 personer var öppet arbetslösa, medan 185 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Om man i svaret hänvisar till den politik och det beslut som man tog om en budget för föregående år, inför det här kommande året, med de varsel som vi har fått i länet, tycker jag att det är illavarslande. Håkan Bergman nämner bland annat varslet på ESAB i Laxå. Det är 170 personer som varslas om uppsägning. Jag tror att det blev 163, men jag tror att det stod i tidningen i går att det var 167 personer. Det motsvarar ungefär 15 000 personer i Stockholm. Då får man lite perspektiv på vilka effekter det får för kommunen Laxå. Han nämner också varsel på Lithells i Hallsberg och varsel för 30 personer i Karlskoga och 10 personer i Askersund. Det har också tidigare varit fler varsel. Det är många varsel i ett län som samtidigt växlar upp på andra ställen, på andra orter och får fler jobb. Därav kommer frågan: "Vilka insatser gör statsrådet och regeringen för att möta den växande arbetslösheten i Sverige?" När man, herr talman, läser statsrådets svar kan man tolka det som att regeringen egentligen inte är bekymrad, eftersom arbetslösheten är mycket högre ute i Europa och det ändå har lagts fram en budget i höstas som säkert klarar av detta. Jag är lite tveksam till det. Nystartsjobben tycker jag är en bra insats. Det är lite synd att inte fler får nystartsjobb, och det är synd att fler inte får jobb över huvud taget. I svaret skriver ministern: "Det ingår dock i Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar att använda tilldelade resurser för att hjälpa personer som blivit arbetslösa eller varslats om uppsägning. Detta kan man göra inom ramen för den tidigare nämnda utökningen." Men om pengarna inte räcker till, statsrådet, vad ska Arbetsförmedlingen i Örebro län göra i så fall? Kan statsrådet se till att Arbetsförmedlingen omfördelar? Är det så det kommer att bli? Blir det en omfördelning från andra arbetsförmedlingar? I en tidigare interpellation har jag pekat på att andelen jobb minskar med 13,2 procent i Sverige, och i Örebro län har de minskat med 17 procent sedan föregående år, medan utvecklingen i fas 3 är precis tvärtom: där är det en ökning i nästan samma omfattning som jobben försvinner. Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha svar från statsrådet på mina frågor.

Herr talman! Efter en mer än fyra månader lång sjukskrivning känns det inspirerande att åter vara med i en debatt. Efter att i dag ha lyssnat till många interpellationsdebatter är det en del argument som trots allt känns igen, efter den tidsperioden. Jag tycker att den här interpellationen skiljer sig avsevärt från många av de andra. Jag tycker dock att den är ställd till fel statsråd. Om man vill öka sysselsättningen måste man ta sin utgångspunkt i att det handlar om företagsamheten. Utan företagare blir det inga företag. Utan företag blir det inga arbetsgivare. Utan arbetsgivare blir det inga arbetstillfällen. Den här interpellationen är ställd med utgångspunkt i Örebro och gäller hur vi ska öka sysselsättningen i Sverige. I helgen som var hade jag tillfälle att åka genom några delar av Örebro län, Dalarnas län, Västmanlands län och även Upplands län. Man kommer då till orter som heter till exempel Horndal, en gång en lysande ort med fantastiska naturresurser men nu en ort med en tynande tillvaro. Man kan fråga sig: Varför går det just nu bra för Norrbotten? Ja, det beror på att vi har sådana naturresurser där uppe som vi tar vara på och utvecklar. Om vi hade bevarat allt som hade funnits i Horndal, Gammelstilla och vad det kan vara - alla dessa orter som finns - då hade vi inte kunnat satsa på de nya jobben, på utbildning och på att bli ett land med höga löner, kunskap och så vidare. Jag tror till och med, herr talman, att man kan gå tillbaka till Christopher Polhem på 1690-talet, som var en av dem som lade grunden för den tekniska utvecklingen i vårt land. Gotlänning var han dessutom, och han hamnade i övriga Sverige. Om vi inte ser till att företagens villkor blir bra, då hjälper det inte hur mycket resurser vi än kommer att satsa på just Arbetsförmedlingen. Jag har i debatten hört att alliansregeringen tillskrivs åsikter men även avsikter som jag inte känner mig befryndad med över huvud taget. Jag tror för min del att Socialdemokraterna verkligen tror på sin politik, för annars skulle man inte ha framfört den. Jag menar att det är viktigt att man respekterar olika infallsvinklar på politik. Var det bättre förr? Är vi på rätt spår? Jag är ingen garant för att allt har blivit bättre sedan 2006. Men jag vet att allt inte var ännu bättre före 2006. Efter att ha lyssnat på en så här lång debatt vill jag säga att det är väldigt viktigt att vi i vårt lilla land - som är utsatt för så stora påfrestningar från Europa och är så exportberoende - respekterar varandra bättre och inser att vi utan kunskap och samförstånd inte kommer att kunna bereda fler människor jobb i detta land. Herr talman! Det var roligt att vara tillbaka efter så här lång tid borta.
Herr talman! Jag vill också välkomna Gunnar Andrén, som tappert har suttit här sedan kl. 11 i morse och lyssnat. För att nyansera debatten och diskussionen: Det finns egentligen inte någon enkel lösning på de problem som vi står inför. De är mångfasetterade, och det krävs många olika verktyg i verktygslådan. Läget är fortsatt ansträngt på arbetsmarknaden. Vi påverkas mer än vi kanske tror av vad som händer i vår omvärld. Vi ser också att företag som dem som interpellanten nämner lämnar Sverige och etablerar sig i ett grannland. Då är det viktigt att det finns ett bra näringslivsklimat och att företagen vågar starta och kan växa och att det finns goda villkor, precis som Gunnar Andrén tar upp. Men för att bli lite mer konkret när det gäller de personer som riskerar att bli arbetslösa i Örebro län: Arbetsförmedlingen är numera en enda sammanhållen myndighet med ett nationellt ansvar. Det gör att det är lättare att flytta resurser, såväl ekonomiska som personella, till de platser som berörs mest. Ett bra exempel på det är den inrättade arbetsförmedlingen nere i Trollhättan, där man etablerade ett nytt kontor på plats och där man jobbar tätt tillsammans med omställningsföretagen och på ett effektivt sätt nyttjar de resurser som vi har för att hjälpa människor att komma tillbaka. En nyhet från januari i år att de som riskerar långtidsarbetslöshet kan få tidiga insatser på ett annat sätt än som var fallet förut. Blir man friställd har man kontakt med sitt omställningsföretag i de fall företaget har kollektivavtal. Man får ofta bra hjälp, man står nära arbetsmarknaden, man har inte hunnit vara arbetslös någon längre period och många kommer snabbt i arbete. Men för dem som har bristande skolunderbyggnad kan Arbetsförmedlingens snabbspår vara ett alternativ. Örebro län ligger också bra till geografiskt. Det finns starka arbetsmarknader på pendlingsavstånd i såväl Västerås och Uppland som Stockholmsområdet. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken kommer att komma personer i Örebro län liksom i övriga Sverige till del. Vid de regelbundna möten vi har med Arbetsförmedlingen följer vi den ekonomiska utvecklingen noggrant, och det finns goda resurser inom Arbetsförmedlingen. Skulle det behövas mer resurser återkommer vi till riksdagen om det.

Herr talman! Regeringen gjorde i budgeten prognoser tillsammans med andra institut, till exempel KI, för vad vi trodde skulle komma. Men regeringen kunde såklart inte förutse att man skulle säga upp 170 personer i Laxå. Vi har dock tagit höjd i budgeten, så det ska finnas resurser för omställning. Det är viktigt. Vi tog kanske till och med i lite för mycket, och därför fick Arbetsförmedlingen lämna tillbaka en del pengar. Det är dock viktigt att det finns resurser för att möta och mota arbetslösheten och för att förhindra långtidsarbetslöshet. Jag är glad över att vi numera kan erbjuda ett snabbspår för personer med särskilda bekymmer. Det är en speciell grupp som behöver lite extra resurser för att kunna ställa om från ett arbete till ett annat. Den stora utmaningen ligger inte i de personer som står nära arbetsmarknaden och som inte ens har blivit arbetslösa, utan den stora utmaningen är de långtidsarbetslösa där vi har en stor mängd personer med funktionsnedsättning, personer födda utanför Europa, som inte har kommit in på den svenska arbetsmarknaden, och ungdomar med felaktig eller ingen utbildning alls. Min uppgift är att tillförsäkra att Arbetsförmedlingen har de resurser som man behöver och att resurserna kan omallokeras till de delar av landet där de behövs bäst. Därför var det en angelägen och viktig reform när Arbetsförmedlingen blev en myndighet, för då kan man bli ännu mer effektiv.
Herr talman! Jag tackar ministern för kompletterande svar. Varför satsar inte arbetsmarknadsministern och regeringen mer på utbildningsinsatser för att möta den växande arbetslösheten och dem som står utanför i dag? Varför ser vi att andelen som får offentligt skyddad anställning eller lönebidragsanställning har minskat? Det är ju dessa personer som behöver detta stöd. Varför lyckas inte Arbetsförmedlingen? Vad är det som gör att regeringen inte väljer att satsa mer på till exempel vuxenutbildningen om behovet ökar och vi ser att fler personer i dag inte har tillräckligt gedigen utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden? Vore det inte bra att satsa mer på vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitik och offentligt skyddad anställning och lönebidrag? Jag tycker att det vore en bra satsning. Herr talman! Kanske kan ministern ge mig glädjande svar så här i slutet av interpellationsdebatten.

Herr talman! Det som alldeles nyss har skett är att tidigare socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har lämnat över en utredning till regeringen som vi kommer att remittera i dagarna. Den handlar just om hur stödet till personer som har det extra tufft ska kunna bli mer effektivt och träffsäkert. Syftet är inte att minska statens åtagande utan att göra så att det når många fler. Samhall är en del i detta och lönebidragen och nivån på dem en annan del. Här finns också andra förslag. Utredningen kommer att fortsätta i höst genom att lyfta fram bra exempel på arbetsgivare. Vad är det som gör att vissa lyckas anställa personer som står långt ifrån medan andra inte gör det? Här finns mycket kunskap att hämta. Lönebidragen har minskat, men i stället har trygghetsanställningarna ökat. De har balanserat upp varandra. Det är ändå en utmaning att många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utbildning är viktigt, men det är inte det enda som är viktigt. Det beror på. Man måste anpassa insatsen för varje individ och också efter vad det finns för arbetsmarknadsutsikter där man bor och verkar. Man måste få en utbildning som är relevant så att man kan få ett arbete. Det är inte vettigt att sätta folk i stora utbildningsinsatser, utan de flesta ska söka arbete och komma in på det sättet. Det är viktigt att de som blir arbetslösa eller riskerar arbetslöshet i Örebro får ett bra stöd från Arbetsförmedlingen och också möjlighet att se hur arbetsmarknaden ser ut utanför Örebro län där det kanske just nu ser lite ljusare ut. Vi ser att sysselsättningen har ökat med 200 000 de senare åren, och det är hoppfullt trots att vi har en allvarlig kris. Jag önskar en trevlig sommar till herr talmannen, kansliet och riksdagsledamöterna.